Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. I svaret hänvisas till bolagiseringen av domänverket. Men det är alldeles för sent att lösa frågan vid årsskiftet. Kanalbolaget behöver pengarna från budgetårets början, dvs. från den 1 januari 1991, för att verksamheten inte skall påverkas negativt. Att man inte fått besked om anslaget har redan i dag inneburit att osäkerhet har skapats om den fortsatta verksamheten. Sedan säger industriministern att domänverket hemställt om att man skall få göra avdrag för inleverans av medel. Jag förutsätter att detta är möjligt och att regeringen ställer sig positiv till denna framställning om att domänverket får göra avdrag med det som behövs, dvs. 16,9 milj.kr. i 1990 års penningvärde, och att den summan får överlämnas till Göta kanalbolag.
Herr talman! Göta kanalbolag är ett dotterbolag till domänverket. Domänverket har alltså ansvaret för verksamheten i detta dotterbolag. I det arbete som nu pågår inför domänverkets bolagisering prövas naturligtvis hur man skall kunna finansiera alla de olika uppgifter domänverket har som inte har direkt kommersiell karaktär. Det är fråga om fritidsverksamhet, fiske, kulturminnen, turism av olika slag samt olika leder, och däribland Göta kanal. Hur detta skall regleras får regeringen återkomma till riksdagen med. Det kan lösas genom ett avtal mellan staten och domänverket vari bestäms hur man skall lösa dessa uppgifter, vilka konsekvenser det får för avkastningskrav och inleverans till staten av vinstmedel. Det kan även göras på ett annat sätt. Man kan redan i beslutet om bolagisering fastställa ett annat avkastningskrav för domänverket där man tar hänsyn till dessa faktorer. Här finns olika möjligheter. I den nu aktuella situationen är budgetläget besvärligt, och det har gjort att vi varit tvungna att se över våra utgifter. Regeringen har då ansett att denna uppgift kan utföras av domänverket. Vi tror att det är bra att man får pröva utgifterna och inte bara få medel från statskassan. Men detta måste naturligtvis också leda till att det tas hänsyn till detta när det ställs krav på lönsamhet osv. i domänverket. Detta får vi återkomma till.

Herr talman! Industriministern sade att det förs samtal med domänverket. Min önskan är att dessa samtal skall leda till att Kanalbolaget får pengar från den 1 juli i år.

Herr talman! Det är naturligtvis en viktig uppgift att minska dessa överföringsförluster eftersom man på detta sätt kan komma undan de investeringar som skulle behöva göras när det gäller tillförsel av el. Det är inte bara jag som anser detta, utan detta är en viktig fråga både för kraftföretagen och för distributörerna. Kan man komma bort från överföringsförluster är detta god ekonomi. Kraftföretagen och distributorerna har ett incitament för att vidta åtgärder, eftersom det i många fall sannolikt är mycket lönsamt. Men oftast kommer lönsamheten fram enbart i samband med att andra investeringar som också kan förbättra ekonomin görs. Det finns olika elhushållningsprogram. Dessa åtgärder kan ses som en del av dessa. Man arbetar med olika delar, och jag utgår ifrån att de som kommer att arbeta med detta program inom energiverket eller det nya näringspolitiska verket, också kommer att granska möjligheterna att utnyttja den besparingsmöjlighet som ligger i att få ner överföringsförlusterna. Detta är naturligtvis helt i linje med det elhushållningsprogram som regeringen kommer att lägga fram. Jag kan inte se att det behövs några ytterligare åtgärder från regeringen i detta läge.

Herr talman! Det är en helt självklar princip. Om det är billigare att spara än att producera nytt skall man naturligtvis stimulera detta. Jag utgår ifrån att de som skall arbeta med dessa elhushållningsproblem kommer att mer konkret utforma hur en sådan balansprincip skall tillämpas på olika områden inkl. överföring.
Herr talman! Jag vill än en gång tacka för svaret. Jag hoppas att dessa riktlinjer om balansprincipen i den slutliga utformningen blir så klara som möjligt. Detta får naturligtvis också riksdagen hjälpa till med vid behandlingen av betänkandet.

Herr talman! Utgångspunkten för lagstiftningsarbetet på detta område har varit att i stort sett samma regler som tidigare skall gälla. Utbildning har tidigare varit befriat från mervärdeskatt och skall vara detta i även i det nya skattesystemet. Jag anser inte att det begåtts några fel i samband med propositionsarbetet. Däremot har jag sagt att jag beklagar att det i detta fall tagit så lång tid att få fram anvisningar. Detta är nu nära förestående, men det är beklagligt att utarbetande av anvisningar för detta viktiga område har tagit så pass lång tid. Jag vill också understryka att detta är besvärliga tolknings och tillämpningsproblem. Det är inte alldeles lätt att klara ut gränsdragningsfrågorna. Efter att tagit del av erfarenheterna på detta område är mitt intryck att kritik ibland kommer från skattskyldiga inte på grund av att det råder oklarhet om vilka bestämmelser som skall gälla, utan därför att man fått besked från skattemyndigheterna men inte gillar innehållet i de besked som givits. Detta har i sin tur föranlett en del kritik.
Herr talman! Statsrådets senaste inlägg, åtminstone sista meningen, var alldeles extra ordinärt. Jag har exempel på när man i mervärdeskatteärenden kontaktat skattechefer som sagt: Vi kan över huvud taget inte ge någon upplysning hur ni skall hantera er bokföring eller hur ni skall bete er när ni skickar ut era fakturor. Detta har de sagt när man ringt till dem. Jag har personligen försökt kontakta både dessa skattechefer och personer som varit i kontakt med finansdepartementet för att kunna arbeta med dessa frågor. Jag har dessutom fått helt olika svar. De som jag frågat har hävdat att de fått vissa upplysningar från finansdepartementet. Då måste ändå finansdepartementet ha uttryckt åsikter om myndigheternas tolkning. Jag anser därför att statsrådet borde tillstå att propositionen var dåligt skriven. Man har mycket fort hafsat fram ett förslag. Man kunde ha dröjt med detta, eftersom man inte visste hur det skulle hanteras.

Herr talman! Jag skall inte upprepa mig. Jag vill bara slutligen konstatera att det om tio dagar -- det råkar vara den norska nationaldagen -- kommer ett besked från riksskatteverket på denna punkt. Det tycker jag att Görel Thurdin och jag gemensamt kan glädja oss åt.
Herr talman! Jag vet inte om detta är ett mycket glädjande besked för dem som bedriver utbildning och kanske inte intill denna dag har kunnat skriva ut några fakturor. Frågan är ju inte ens klarlagd i dag.
Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har pekat på att en viss stiftelse inte befriats från skattskyldighet och begär besked om jag är beredd att verka för skattebefrielse för stiftelser av liknande slag. Flera förutsättningar måste vara uppfyllda för att en stiftelses skattskyldighet skall kunna begränsas. inte om en stiftelse under längre tid inte bedrivit eller inte kan väntas komma att bedriva verksamhet som skäligen svarar mot avkastningen av stiftelsens tillgångar. När det gäller den stiftelse som Ingrid Ronne Björkqvist hänvisar till har frågan om begränsad skattskyldighet prövats av skattemyndigheterna och skattedomstolarna och jag har erfarit att frågan åter prövas i domstol. Jag kan självfallet inte uttala mig om hur jag ser på skattefrågan i detta enskilda fall. Jag kan endast konstatera att stiftelsernas skattskyldighet och övriga beskattningsfrågor som rör stiftelser är föremål för en översyn av stiftelseoch föreningsskattekommittén . Det finns, enligt min mening, inte några skäl att föregripa denna översyn.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det här är en stiftelse som förvaltas och styrs helt ideellt. Ingen har tagit ut någon ersättning eller betalning eller fått någon förmån från stiftelsen. Läkaresällskapet har hittills fått över 100 000 kr. De samlingar som styrelsen vårdar är enligt riksarkivarien unika och oerhört värdefulla för forskningen, och de bör inte skingras. Det står ju också skrivet i testamentet att de inte får skingras. Genom orimliga skatteregler kan stiftelsen tvingas till konkurs. Anser statsrådet att det bör finnas förutsättningar för att en sådan här stiftelse skall kunna existera? I så fall måste reglerna ändras. Regeringsrätten behandlade frågan i februari och vägrade då prövningstillstånd. Efter vad jag förstår återstår inte mycket annat än att ändra på reglerna. Detta kan man göra genom att ta bort 80-procentsregeln, eftersom den uppenbart slår väldigt orättvist. Man kan också tänka sig att ge generösare avdragsmöjligheter och t.ex. bevilja avdrag för drift och underhåll av den fastighet där de här samlingarna är inrymda.

Herr talman! Som jag i mitt svar konstaterade är vi nu i färd med att åstadkomma likställighet mellan anställda i aktiebolag och egenföretagare när det gäller förmånsvärdet vid inkomsttaxering. Det är riktigt att andra skillnader kvarstår. I själva verket skiljer sig aktiebolag och enskilda näringsidkare åt i en rad avseenden. Detta slår inte entydigt till förmån för den ena associationsformen, utan i vissa fall kan man möjligen hävda att aktiebolag gynnas och i andra fall att enskilda näringsidkare gynnas. Att åstadkomma total likställighet innebär en mycket stor och mångfasetterad process, och detta får givetvis verkningar som sträcker sig vida utöver taxiföretagen. Jag vill på ett speciellt område -- nämligen vad gäller uttaget av sociala avgifter -- säga till Karl Gösta Svenson att vi för närvarande internt inom finansdepartementet bedriver ett arbete för att se i vilken mån man kan låta jämkade förmånsvärden ligga till grund för uttag av arbetsgivaravgifter i aktiebolag. Vi håller alltså på att undersöka om vi kan få en likformighet även på detta område, men jag är inte i dag beredd att säga om vi med anledning av detta kommer att lägga fram något förslag. Att vi hittills inte har gjort det beror på att vi även har haft en del andra arbetsuppgifter, och något skall vi ju ha kvar att göra också under nästa mandatperiod.

Herr talman! Jag är inte beredd att gå längre än vad jag har gjort. Vi kommer, när vi har analyserat frågan, att ge besked om vilken slutsats vi drar. Men jag är inte i dag beredd att säga vare sig vid vilken tidpunkt vi blir färdiga eller vad resultatet blir. Det får analysen utvisa.

Herr talman! Vi arbetar med stor skyndsamhet. Jag fick nyss kritik för att vi ibland arbetar med för stor skyndsamhet. Jag kan bara säga att vi också i fortsättningen skall hålla ett högt tempo.

Herr talman! Roland Larsson har frågat mig vad regeringen avser göra för att förkorta handläggningstiderna när det gäller det kontanta arbetsmarknadsstödet, KAS, så att stödet utbetalas när det verkligen behövs. Skälet till denna omorganisation var bl.a. att man ville uppnå en effektivare administration. Ansökan om KAS görs skriftligen hos länsarbetsnämnderna i Enligt uppgift från de fyra länsarbetsnämnderna avgörs en inkommen ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd normalt inom några veckor. Handläggningstiden styrs här som överallt annars av antalet inkomna ärenden och ärendenas svårighetsgrad. Behöver ett ärende kompletteras kan handläggningstiden självfallet bli längre. Myndigheten är ju då inför sitt beslut beroende av hur snabbt den enskilde kompletterar sitt ärende. Jag vill här understryka vikten av att en sökande håller nära kontakt med arbetsförmedling och KAS-administration för att på alla sätt minimera tiden för åtgärd.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag är ganska övertygad om att ministern inte själv är helt på det klara med hur detta i dag fungerar. Jag tror nämligen inte att jag i så fall skulle ha fått det svar jag nu fick. I svaret redovisas ju inte något initiativ i syfte att korta ned handläggningstiderna. Dess värre är det så att de informationer som ligger till grund för arbetsmarknadsministerns svar inte stämmer med verkligheten. Handläggningstiderna är i de flesta fall så långa som jag har angivit i min fråga. Det är faktiskt mera normalt att man får vänta tre eller fyra månader än att det bara tar några veckor -- vad nu skillnaden kan bero på. Detta är för den enskilde ofta ett mycket stort problem. Det rör sig i de flesta fallen om unga människor, kanske ungdomar som nyss har avslutat sin värnplikt och upptäcker att det i dag inte finns något arbete att få. De tvingas då söka denna form av stöd. Det är i regel just den gruppen som drabbas.

Alla de här byråkratiska administrationerna skall då valsa omkring i ett system som egentligen borde vara mycket enklare. Jag tycker att arbetsmarknadsministern borde ta ett initiativ för att korta ned tiderna och verkligen på allvar försöka göra något åt situationen.
Herr talman! Jag tar självfallet alla propåer om att saker och ting går för långsamt och inte fungerar på allvar. Vi har varit i kontakt med alla de länsarbetsnämnder som handhar KAS administrationen, och ingenstans kunde man peka på exempel på fall där handläggningen hade tagit fyra månader. Man redovisade i stället att det, om det gäller människor som redan är inne i systemet, i princip är fråga om vändande post och att det, om det rör sig om nya ansökningar, i extremfallet kan gå upp till sex veckor innan stödet betalas ut. Jag hoppas att Roland Larsson, om han har tillgång till andra informationer, vid något tillfälle kan visa dem för mig så att vi kan igenom dem. Det är självfallet mycket allvarligt om en normal handläggningstid är fyra månader eller mer. Det skall inte behöva inträffa om det inte är fråga om väldigt komplicerade uppgifter, som den enskilde inte får fram, på olika sätt fördröjer eller gör det svårt för myndigheterna att bedöma. Jag skall ta detta på allvar. Om dessa uppgifter är riktiga och problemet är omfattande, så behövs det självfallet ett initiativ. Men jag har inte gjort den bedömningen.
Herr talman! Jag skulle då vilja rekommendera arbetsmarknadsministern att ta kontakt med dem som är sysselsatta inom just KAS administrationen. Jag tror att de har en kanske något bättre bild av situationen än länsarbetsnämnderna. Det är i varje fall den uppfattning jag har fått efter att ha varit i kontakt med både administrationen på Gotland och länsarbetsnämnden. Jag känner mig i och för sig ganska nöjd med arbetsmarknadsministerns svar, eftersom jag är övertygad om att det kommer att tas ett initiativ om arbetsmarknadsministern verkligen får reda på hur det ligger till. Det är just den här typen av problem, som unga människor drabbas av alldeles i onödan, som skapar det misstroende mot samhället som vi tyvärr på olika sätt stöter på i politiska sammanhang. Jag tror att vi alla är betjänade av att slippa den här typen av småproblem, som egentligen borde kunna lösas ganska enkelt.
Herr talman! Per Gahrton har frågat mig vad det finns för sakskäl att tro att Sverige genom EG skulle få minskad arbetslöshet, när danska erfarenheter och prognoser av EG-experter tvärtom tyder på att EG-effekten på svensk arbetsmarknad blir en stark ökning av arbetslösheten. Först vill jag slå fast att arbetslöshetsnivån i ett enskilt land, således också varje EG-land för sig, är starkt beroende av de ambitioner som landet i fråga har när det gäller arbetsmarknadspolitiken. I Sverige har vi kanske tydligare än i de flesta andra länder insett vikten av att såväl av fördelnings som stabiliseringspolitiska skäl ha en väl fungerande arbetsmarknadspolitik, och våra ambitioner på detta område är högre än vad som gäller i EG länderna. Inriktningen på arbetsmarknadspolitiken är hos oss också annorlunda genom att vi prioriterar aktiva åtgärder som skall förhindra utslagning och underlätta återinträdet på arbetsmarknaden i stället för att betala passiviserande kontantstöd. Det säger sig dock självt att arbetsmarknadspolitiken inte ensam kan bära det fulla ansvaret för att vi skall kunna undvika arbetslöshet och klara målet arbete åt alla. Därtill krävs också att vi har en sund ekonomisk utveckling som skapar tillväxt och stärker vår konkurrensförmåga genemot omvärlden. Detta kommer vi inte att kunna uppnå om vi isolerar oss från våra viktigaste marknader. Ett EES-avtal mellan EFTA-länderna och EG eller ett svenskt EG-medlemskap kommer att aktivt bidra till denna önskvärda ekonomiska utveckling, vilken kommer att göra det lättare för oss att uppnå sysselsättningsmålen. Vi har redan nu betydande erfarenheter av samarbete med andra länder när det gäller en gemensam arbesmarknad. Jag tänker då på det nordiska samarbetet i detta avseende, som också inkluderar Danmark. Jag tror att vi alla är överens om att detta samarbete har fungerat bra och att det inte på något sätt har påverkat arbetslösheten i Sverige negativt, trots att Danmark med sin höga arbetslöshet ingår i denna gemensamma arbetsmarknad. Slutligen vill jag hävda att man ofta överdriver rädslan för att en gemensam arbetsmarknad med EG skall innebära en ohämmad invandring av arbetskraft till Sverige. Erfarenheterna från EG visar inte på någon påtaglig ökning av arbetskraftens rörlighet över gränserna. För närvarande flyttar varje år ca 0,1 % av befolkningen mellan olika regioner inom EG. Genom att hålla fast vid vår syn på arbetsmarknadspolitiken och vid den fastlagda politiken i EG-frågan finns det enligt min uppfattning sakskäl nog att tro att vi inte kommer att få uppleva arbetslöshet på sådana nivåer som Per Gahrton refererar till.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som var ganska fritt från sakskäl. Jag tycker att arbetsmarknadsministern verkar polemisera mot partier som lyckligtvis ännu inte finns i riksdagen. För informations skull kan jag säga att vi har motionerat här i riksdagen om att vi skall vidga arbetsmarknaden till att omfatta hela Östersjöområdet och fått förslaget nedröstat av bl.a. socialdemokraterna. Det här handlar inte om att den gemensamma arbetsmarknaden skulle vara ett problem, utan det är fråga om en gemensam ekonomisk politik, en ekonomisk monetär union, en gemensam riksbank och en gemensam valuta.

Vad är det för sammanhang? Kan det tänkas att det beror på att man har skrivit in i EG statuterna, i vitboken och i förslagen till en ekonomisk och monetär union att inflationsbekämpningen skall prioriteras så till den grad att den alltid kommer i första hand framför arbetslöshetsbekämpningen? Hur skall Sverige som EG-medlem, som enda unika fantastiska nation som då trots allt inte har något självbestämmande, konkret kunna undvika att drabbas av samma öde som t.ex. Danmark, som har fått en fyrdubbling av sin arbetslöshet sedan Danmark blev EG-medlem? Jag har inte fått något som helst svar på det, inte tillstymmelse till svar utan bara en massa snack om att vi inte skall isolera oss. Hur skall Sverige kunna driva en ekonomisk politik som förhindrar arbetslöshet när Sverige är medlem i EG?
Herr talman! Jag är ledsen om Per Gahrton upplevde detta som bara snack. Jag har faktiskt svarat på Per Gahrtons fråga, skulle jag vilja påpeka. Det är han som i sin fråga har hänvisat till oron att arbetskraften skulle komma att söka sig till de regioner där det finns arbete. Jag tog Per Gahrtons fråga så mycket på allvar att jag faktiskt försökte besvara just den. Väldigt mycket när det gäller arbetslöshetsnivåerna handlar om, vill jag betona, vilken politik och vilka ambitioner de enskilda länderna har. Det finns inte någon ödesbestämd utveckling -- vare sig i Europa eller någon annanstans -- som innebär att arbetslösheten kommer att ligga på en viss nivå bara beroende på om man är medlem i EG eller inte. Jag vill betona att Sverige är ett litet land som är extremt beroende av omvärlden, inte minst beroende av exporten. Vi har alltid varit och kommer alltid att vara en del av en större internationell ekonomi, som också omfattar Europa. I den mån detta inger oro har det ingenting med EG-medlemskap att göra. Vi är en del av denna region och denna omvärld oavsett om vi är medlemmar i EG eller inte. Jag vill vidare betona det som Per Gahrton var inne på i slutet av sitt anförande, nämligen att avgörande för hur vi skall klara vår mycket låga arbetslöshet är vår förmåga att kombinera låg inflation med låg arbetslöshet. Det var det enda sakskäl som Per Gahrton själv angav. Det helt avgörande är om inte bara denna riksdag utan också parterna på arbetsmarknaden inser detta. Vi är i stort sett ensamma i hela Europa om att hävda att det går att få ner arbetslösheten och inflationen samtidigt. Där menar jag att det är vi själva och vår förmåga att lösa våra problem som i slutändan avgör hur hög arbetslöshet vi kommer att ha. Det är inte fråga om att EG skulle vara ett hot, utan det hela beror på oss själva.

Jag hade tänkt att jag skulle få en seriös analys av hur detta skall vara förenligt med att Sverige som ett län i EG-staten skulle kunna föra en självständig ekonomisk politik. Låt mig fråga konkret: Vilka ekonomiskpolitiska medel kommer att kvarstå för Sverige när det gäller att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik när Sverige blir medlem i EGs ekonomiskmonetära union? Dessutom vill jag fråga: Kan arbetsmarknadsministern garantera att arbetslösheten på grund av EG-anpassningen icke går över 5 %?
Herr talman! Jag har många gånger önskat att jag hade en kristallkula att titta i när det gäller framtiden. Däremot är jag helt övertygad om att det allra viktigaste när det gäller nivån på arbetslösheten i Sverige är den ekonomiska styrka och tillväxt som vi kommer att ha i vårt land på 90 talet. Vidare är det av helt avgörande betydelse vilka ambitioner vi har i vårt land när det gäller att icke acceptera öppen arbetslöshet. Det är också helt avgörande hur väl vi lyckas vara med och vara en del när det gäller omstruktureringen av vårt näringsliv, bidra till att höja kompetensen och få rum med investeringar och öka tillväxten. Den del som Per Gahrton nu frågar om finns inte nämnd i hans fråga, och det vill jag betona. I frågan talar han om danska erfarenheter och rörligheten. Och det var detta som jag tog på allvar också i mitt svar. Jag vill fråga Per Gahrton i vilken mån Per Gahrton tror att vi i Sverige genom en isolerad politik skulle ha större förutsättningar att klara våra höga ambitioner på sysselsättningsområdet än vi får när vi blir en del av Europa.
Herr talman! Det skulle gå åt pipan om vi isolerade oss. Just därför förordar vi inte heller det. Däremot har vi läst geografi och vet att Sverige redan är en del av Europa. Vi kan därför inte bli det som vi redan är. Men när man ställer en fråga till en arbetsmarknadsminister utgår man självfallet från att hon känner till elementa om ekonomiskfinansiell politik och att man inte skall behöva undervisa om att EG är på väg att bli en ekonomiskmonetär union, vilket innebär allt det som jag har räknat upp här tre fyra gånger. Och det är detta som saken handlar om, och det är det som är de danska erfarenheterna redan innan den unionen är färdig. Men jag kan alltså inte få svar på två sådana konkreta och uppenbara följdfrågor som vilka ekonomisk-politiska medel som kommer att återstå för en svensk regering när det gäller att bekämpa arbetslöshet när Sverige eventuellt blir medlem i EGs ekonomisk-monetära union och om Sveriges arbetsmarknadsminister kan garantera att vi inte får en större arbetslöshet än en för svenska förhållanden oerhört stor på 5 % om Sverige blir medlem i EG.

Herr talman! Vad arbetsmarknadsministern uppenbarligen inte vill ta i sin mun, föra till protokollet och eventuellt någon gång till svenska folket är att det inte är nog med att vi inte kan devalvera -- det spelar en mindre roll eftersom det inte är någon bra modell. Men vi kommer inte heller att kunna använda ränteinstrumentet. Vi kommer inte att kunna budgetbalansera som vi vill. Vi kommer över huvud taget inte att kunna föra en Keynesiansk ekonomisk politik. Vi kommer inte att kunna balansera konjunktursvängningarna med en självständig svensk ekonomisk-finansiell politik, eftersom vi kommer att vara ett län i den ekonomisk-monetära unionen. Det är ju det som det handlar om. Hur skall Sverige som enda delstat i EG kunna ha en väsentligt lägre arbetslöshet än alla de andra länderna? Det är min grundfråga, och den kommer vi att ställa till regeringen om och om igen, och den har jag inte fått något svar på.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att få till stånd en öppen diskussion kring frågor om polissamarbetet inom EG. Mitt svar på frågan är ja. Jag har i skilda sammanhang redovisat vad den ökade internationaliseringen kan innebära både när det gäller utvecklingen av den gränsöverskridande kriminaliteten och i fråga om det internationella polissamarbetet. Bl.a. har jag redovisat Sveriges kontakter med den s.k. TREVI gruppen och dess arbete, där frågor om europeiskt polissamarbete diskuteras. Jag har i den proposition om förnyelse inom polisen har belyst frågor om internationellt samarbete i sitt slutbetänkande från förra sommaren. Om Gudrun Schyman anser att de här frågorna har debatterats för litet, kan detta bero på att det till en del handlar om ganska svåra frågor. Men för våra möjligheter att bekämpa brottslighet, särskilt vad gäller narkotika och organiserad kriminalitet, är internationellt samarbete på polisområdet av avgörande vikt. Självfallet bör vi föra en öppen debatt om både de möjligheter vi har och de problem vi väntar. Då Gudrun Schyman, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Bengt Hurtig i stället fick delta i överläggningen.

Herr talman! Jag har inte uppfattningen att det förhållandet att gränskontrollen minskar på något sätt förändrar situationen. Den innebär att vi i vissa sammanhang får ett ännu större problem än vi har. Men vi har ju i dag en gränsöverskridande kriminalitet som är mycket omfattande. Naturligtvis ställer jag mig litet undrande inför Gudrun Schymans och Bengt Hurtigs sätt att ställa frågorna: att det är bara problem med att närma sig EG på det här området. Vi har sedan en lång tid tillbaka mycket stora problem med internationell kriminalitet, terrorism och narkotika, vilket Bengt Hurtig berörde. Skall vi ha någon chans att komma åt de internationella ligorna och spåra dem som begår mycket svåra våldsbrott runt om i världen och då framför allt i Europa, måste vi ha ett internationellt samarbete. Jag tycker att den här diskussionen är intressant och viktig, men den måste föras med utgångspunkt i att det här rör sig om ett stort problem som måste lösas. Det internationella samarbetet är då mycket viktigt för att man skall kunna lösa problemet.
Herr talman! Självfallet är det ett viktigt problem, och naturligtvis måste det vara ett internationellt samarbete. Följden måste emellertid bli att man kommer att tvingas släppa in andra länders polis för att utföra ett arbete som egentligen tidigare grundlagsenligt har åvilat den svenska poliskåren. Frågan är om detta kommer att vara möjligt utan att vi ändrar grundlagen, och då blir följden att samarbetet under en period inte kommer att fungera eller vara särskilt effektivt. Jag noterade att man i det avtal som nu har träffats mellan de sex drar upp riktlinjer för polissamarbetet. Såvitt jag förstår kommer polisen att kunna gå in över gränserna i de olika länderna. Trycket på Sverige kommer naturligtvis att öka. Vidare konstaterar jag att civilministern sade att vi bör föra en öppen debatt, men frågan gällde vilka åtgärder som bör vidtas för att en sådan debatt skall kunna föras.

Herr talman! Det öppna samhällets mest lyckade paradox är lagstiftarnas ambition att sätta genomtänkta spärrar för sina egna möjligheter att ge sig på medborgarnas fri och rättigheter. Så skrev yttrandefrihetsutredningen i upptakten till sitt slutbetänkande. Nu får vi lagstiftare tillfälle att bekräfta den iakttagelsen, genom att fatta det första beslutet om en yttrandefrihetsgrundlag. Det inte bara känns, utan det är högtidligt. Remissen innehåller förslag till en ny, fjärde grundlag och har därmed en ovanlig och betydelsefull karaktär, konstaterade lagrådet i sitt yttrande om lagrådsremissen. Genom ett utbyggt grundlagsskydd åt framför allt etermedierna med deras utomordentliga genomslagskraft och betydelse för upplysning och opinionsbildning i dagens samhälle skapas -- med lagrådets ord -- en balans i rättsordningens vaktslagning kring yttrandefriheten och informationsfriheten. Vi är inte för tidigt ute med att etablera den balansen. Man kan undra varför vi har dröjt så länge.

Onekligen liknar det en historisk eftersläpning, särskilt med tanke på att vi fick vår första tryckfrihetsförordning redan 1766. Man frestas nästan att betrakta tryckfrihetsförordningen som en lyckosam tillfällighet -- de yngre mössorna hade en passion för publicitet och en djärvhet som svarade mot den passionen. Att grundlagsskyddet för det tryckta ordet sedan förblev ensamt berodde förstås länge på att tryckpressen var det helt dominerande mediet. Men när den fick konkurrens från andra nya medier borde det väl ha varit dags för en reform. Varför kom den inte snabbare? En förklaring kan vara att den grundlag som vi nu skall besluta om utgör ett led i ett omfattande och långsiktigt konstitutionellt reformarbete för att befästa och utveckla folkstyret och för att förstärka de medborgerliga fri och rättigheterna. En annan -- som mer ansluter sig till födslovåndorna -- gäller den tempoförlust som uppkom genom de skilda meningarna om den lämpligaste lagtekniska lösningen. Om detta behöver vi inte orda nu. För min del tycker jag att vi åtminstone så här i efterhand kan se avspänt på tidsförlusten. I stället för att beklaga den kan vi glädja oss åt uthålligheten i strävan att verkligen nå ett resultat och att kunna göra det tillsammans. Vi kunde ha gett upp, men vi gjorde det inte. Vi återvände till yttrandefrihetsutredningens huvudalternativ och vände förlusten i tid till en vinning i sak genom att uppdatera och förbättra alternativet. Och så blev vi överens om innehållet, enligt den goda vanan att försöka blir eniga om våra konstitutionella regler. Den vanan skall vi ha kvar. Men enigheten har inte vunnits genom tystnad utan genom diskussion. Det är ju så det skall vara. Det må så vara att den tekniska utvecklingen gjort det omöjligt att framhärda i försvar för Sveriges Radios monopol, reklamförbud och videocensur. Det förringar inte vår kamp för ökad frihet eller dem som svängt under senare tid och gjort den nya grundlagen acceptabel och möjlig. Men tyst blir det inte heller framöver -- allra minst om yttrandefrihetens villkor. Folkpartiet liberalerna uppfattar inte reformarbetet som avslutat. Av praktiska skäl lämnades teatrar och utställningar, demonstrationer och andra sammankomster utanför det detaljerade grundlagsskyddet. De har en utestående fordran på oss. Den yttrandefrihet som används på så sätt är inte mindre skyddsvärd än den som utövas av de tunga medierna. Tänker vi annorlunda har vi glömt vår histoia -- med dess konventikelplakat och dess länsmansbesök i de hagar där den begynnande arbetarrörelsen fick hålla till med sina möten. Vi saknar då också blick för det faktum att nya opinioner inte sällan växer fram i enkla former. Och vi besinnar inte att det i kritiska lägen kan vara ett livsvillkor för vårt demokratiska samhälle att just den yttrandefriheten fungerar. Därför fäster vårt parti stor vikt vid utskottets mening att det finns skäl som talar för att det bör finnas ett allmänt formellt stöd för beaktande av de yttrandefrihetsintressen som kan finnas i vanliga brottmål. Sådana mål blir det vid påstådda missbruk av yttrandefriheten på teatern eller utställningen, i demonstrationen eller under sammankomsten. Det handlar om en översättning till brottsbalken av den s.k. instruktionen i tryckfrihetsförordningen -- som nu också kommer att finnas i yttrandefrihetsgrundlagen. Den menar dem som skall döma över missbruk av yttrandefriheten att betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick, att alltid uppmärksamma syftet mer än framställningssättet och att vid tvekan hellre fria än fälla. Vi gläder oss över stödet för bl.a. vår motion, och vi förväntar oss ett positivt resultat av det tillkännagivande till regeringen som utskottet vill att riksdagen skall göra i frågan. Ett sådant resultat möjliggör en viktig förstärkning av yttrandefriheten. I den motion som vi väckte med anledning av propositionen påpekade vi att det under hela berednings och beslutsförloppet fram till riksdagens beslut under förra riksmötet att anta lagen om skydd för företagshemligheter -- också kallad lex Bratt -- har stått klart att den lagen inte kan svara mot det öppna samhällets krav. Dess primära syfte är ju också ett annat, nämligen att ge ett skydd mot illojal konkurrens i form av stöld av eller illegitimt förfogande över företagshemligheter. Det är alltså logiskt att riksdagen har visat sitt intresse för ett fortsatt arbete på att åstadkomma en vidgad insyn utanför offentligheten. Och det vore inkonsekvent att låta det reformarbetet stanna av därför att vi har stött på svårigheter. Det vore en försummelse att ta svårigheterna till intäkt för att ställa upp bakom dem som fortfarande hävdar att insyn i den privaträttsliga sfären är något principiellt nytt som skulle få oöverskådliga konsekvenser. Fortfarande gäller yttrandefrihetsutredningens princip att ''där beslutsmakt finns, där skall också insyn finnas''. Ytterst rör det sig om medborgarnas möjligheter att påverka sina egna livsbetingelser; människorna lever inte bara i offentligrätten. Och samhället slutar inte där den upphör. En välgrundad samhällskritik kan inte heller få göra det. För folkpartiet liberalerna är det här en viktig fråga. Vi tror också att den kommer att få en växande betydelse, i den mån uppgifter som hittills har skötts i offentligrättslig regi flyttas över till friare former. Den förflyttningen får inte innebära att medborgarnas insyn drastiskt minskar. Vi tar fasta på utskottets ord om att frågan bör ägnas fortsatt uppmärksamhet. Men det måste vara en aktiv uppmärksamhet, som går ut på att finna ändamålsenliga lösningar. Herr tamlan! Jag kan, trots högtiden, inte gå förbi den plump i lagen som den kvarvarande censuren för filmen är. Filmcensuren representerar en rest från en gammal tid och avviker helt från de principer som bär upp tryck och yttrandefriheten. Offentlig visning av rörliga bilder har nu faktiskt några år på nacken. Ofta förses nya medier som ser dagens ljus med restriktioner på grund av rädsla, förmynderi eller ovana. Den lösning för videon som nu befästs borde ha kunnat få gälla även för den betydligt mognare filmen. I propositionen noteras att det kan finnas olika uppfattningar om hur grundlagen kan behöva utvecklas. Det finns ingen motsättning mellan den iakttagelsen och vår avsikt att nu befästa den enighet som trots allt har uppnåtts. Men inte ens grundlagar är eviga. Också de är instrument som skall hanteras varsamt men kunna ändras för att bättre tjäna sina syften under nya förutsättningar. Det gäller även yttrandefrihetsgrundlagen. Ingen vet hur mediestrukturen kommer att utvecklas. Åtskilligt talar för att vi kommer att få nya möjligheter att främja yttrandefriheten, men också konfronteras med nya problem som kräver sin lösning. Vi är inte färdiga med bl.a. efterbörden av Sveriges Radios öppna monopol. Hur koncessionsgivning skall gå till och hur villkoren för sändningar skall regleras i lag i stället för i avtal kommer om några år att vara frågor som får stöd i grundlagen. Det som nu sker är att vi lägger en grund för framtiden, hämtad från den beprövade tryckfrihetsförordningen. Det är en stor vinst för yttrandefriheten.

Herr talman! Jag tror att jag kan instämma i det mesta som mina kolleger i konstitutionsutskottet redan har sagt. Det har varit en ganska lång resa och många svårigheter, innan vi nu kommit fram till målet, en ny yttrandefrihetsgrundlag. Det visar demokratins djupa förankring i vårt land att vi faktiskt med gemensamma krafter har kunnat lösa en rad mycket svåra problem och att ett i stort sett enhälligt konstitutionsutskott i dag kan presentera sitt betänkande i ärendet. Det är, som en del talare redan har sagt, något förvånande att det historiska beslut som vi nu står inför, att anta en ny grundlag till skydd för yttrandefriheten, inte har väckt större uppmärksamhet i offentlighet och nyhetsmedier. Men det är väl så att politiska konflikter och skärmytslingar väcker större uppmärksamhet än enhälliga beslut hur viktiga dessa än är. Men kanske kan man, herr talman, ändå se något positivt i bristen från bl.a. massmediernas sida på uppmärksamhet i ärendet. Det faktum att riksdagens samtliga sex partier har kunnat ena sig i grundläggande demokratifrågor anses uppenbarligen inte som något märkligt. Det är helt enkelt vad man förväntar sig av riksdagens ledamöter. Låt oss hoppas att detta även i framtiden skall vara en självklarhet. Låt oss hoppas att mitt uppe i det politiska stridsvimlet denna grundläggande värdegemenskap kring demokratin och de demokratiska och mänskliga fri och rättigheterna skall bli något bestående. Vi är med all rätt stolta över vår, höll jag nästan på att säga, urgamla tryckfrihetsförordning. TF är ingenting som givits det svenska folket av en givmild överhet. Tvärtom är yttrande och tryckfriheten något som vi har tillkämpat oss i hård kamp, och just därför är den så förankrad i den svenska politiska kulturen och i det svenska samhället. Jag tycker att det är bra att TF består och nu kompletteras med en ny grundlag, till skydd för yttrandefriheten i andra medier än det tryckta ordet. Frågan om den nya grundlagen skulle sammansmältas med TF var länge föremål för en livlig diskussion. Det var en av de största svårigheterna i det här sammanhanget. Min vän Anders Ehnmark drev redan i yttrandefrihetsutredningen den linjen att arbetet borde inriktas på en ny, fristående grundlag, detta helt enkelt därför att denna nya grundlag, trots alla sina förtjänster, ändå inte är riktigt lika stark som TF. Därför skall man inte ta risken att vissa svagheter i en ny grundlagstext får smitta av sig på den gamla. Kring denna fråga har det varit många och mångåriga kontroverser. Det är tillfredsställande att vi nu funnit enighet kring att vi bör ha två grundlagar som reglerar yttrandefrihetsfrågorna. Jag är också glad över, herr talman, att de motioner som jag och Birgit Friggebo har väckt om en s.k. parallellinstruktion har fått en välvillig behandling i utskottet. Utskottet har därigenom ytterligare förbättrat det förslag till riksdagen som regeringen har lagt. Vi föreslår att det i brottsbalken skall införas bestämmelser till stöd för yttrandefrihetsintressena också i vanliga brottmål. Jag tror att detta är viktigt även med tanke på den diskussion vi har fört om meddelarfriheten och en utvidgning av meddelarfriheten. Flera talare har tidigare tagit upp att vi har utrett den här frågan ganska länge och omsorgsfullt inom meddelarskyddskommittén. Men ändå har vi inte kunnat komma fram till en lösning. Justitieministern var också inne på den här frågan. Jag tror att den förbättring av lagförslaget som utskottet har gjort är ett litet steg i rätt riktning, men att vi fortfarande måste arbeta på en mer fullödig lösning av frågan om meddelarfriheten. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Vi har nu att ta ställning till en ny yttrandefrihetsgrundlag, som vi från miljöpartiet de gröna har avstått från att reservera oss emot, trots att den öppnar möjligheten för reklam i svensk television. Miljöpartiet de gröna är och förblir, baserat på flera grunder, principiella motståndare till reklam i radio och TV. Tyngst väger kanske det ekonomiska skälet och de ekonomiska ställningstagandena. I debatten om reklam-TV framförs argumenten som om reklamen vore gratis för oss konsumenter och TV-tittare och att vi därför inte kan avstå från att använda de pengar det här är fråga om. TV-frågan visar något helt annat. Man säger att varje person i Sverige i dag betalar ca 5 000 kr. i reklamkostnader per år och att denna kostnad kommer att öka ganska drastiskt om vi inför reklam-TV. Det är bara frågan om hur vi skall betala för TV, om vi skall göra det via licenser eller via reklampengar. Vi tycker att licenspengarna är den rätta vägen. Det finns också många andra skäl till att avstå från reklam i radio och TV. Jag skall inte fördjupa mig i den debatten nu, eftersom dagens debatt handlar om en yttrandefrihetsgrundlag. I miljöpartiet de gröna har vi gjort det ställningstagandet att vi skall försöka lösa de här frågorna så bra som möjligt. Vi har därför deltagit i det parlamentariska arbetet med reklamfrågorna. De förslag som har lagts fram och de ställningstaganden som har gjorts i olika beredningar har medfört att vi i utskottet inte har yrkat bifall till vår motion, som visar hur en lagstiftning skulle se ut utan reklam i radio och TV. Vi anser att i vårt parlamentariska ansvar ligger att kompromissa så pass långt i denna fråga. Vi har därför redogjort för hur vår mening ser ut i ett särskilt yttrande. På en punkt vill vi dock yrka bifall till vårt ställningstagande. Det gäller möjligheten till förhandsgranskning av videofilmer, för att bli av med videovåldet. Vi tror att det är viktigt att hålla den vägen öppen i en ny yttrandefrihetsgrundlag. Därför yrkar vi bifall till vår reservation i denna fråga.

Herr talman! Detta betänkande berör frågor som är bekanta sedan gammalt för utskottet och för riksdagen. Det är tredje gången som jag är med och behandlar dessa frågor under denna riksdagsperiod. Jag skall därför fatta mig relativt kort. Miljöpartiet de gröna står bakom två reservationer till detta betänkande. Jag skall börja med frågan om utrikesnämndens representation. I utrikesnämnden handläggs frågor om utrikespolitik, och det förekommer också möten med partirepresentanterna i andra viktiga frågor. Med dagens konstruktion är de två minsta partierna utestängda från dessa överläggningar och samtal. Vi ifrågasätter starkt riktigheten av att i en demokrati handlägga viktiga demokratiska frågor på detta vis. Vi ser det som att denna konstruktion inte stämmer överens med grundlagen, som säger att all makt utgår från folket, när 10 % av riksdagens representation inte får insyn och möjlighet att driva den fria opinionsbildningen i dessa frågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 till detta betänkande. De andra reservation som miljöpartiet de gröna ställt sig bakom är den reservation som Anders Björck talade varmt om alldeles nyss och som härleds från en motion av mig och Anders Björck. Det gäller också här en fråga som är bekant för utskottet sedan flera år tillbaka, nämligen sanningsförsäkran vid utskottsutfrågningar. Det är mycket viktigt att utskottsutfrågningarna stramas upp efter den debatt som förekommit om ljugande vid utskottsutfrågningar. Det handlar om riksdagens och konstitutionsutskottets anseende och möjligheten att genomföra trovärdiga utfrågningar. Herr talman! Jag yrkar även bifall till reservation nr 3.

Herr talman! När det gäller riksdagens arbetsformer vill jag inledningsvis säga att vi på senare tid haft en positiv utveckling mot bakgrund av de önskemål som anmäldes av folkstyrelsekommittén. De gick ut på att riksdagen skulle placeras mer i centrum för den allmänna debatten. I detta fall anser jag att de initiativ som talmannen tagit i många avseenden varit lyckade och positiva. Jag har liksom Hans Leghammar här i kammaren deltagit i många debatter kring de frågor som tagits upp i motionerna. Jag skall därför begränsa mig till att kommentera de tre reservationer som fogats till det betänkande som behandlas i dag. Först till den oro som moderata samlingspartiet ger uttryck för när det gäller antalet ledamöter i utskotten. Man är orolig för konsekvenserna av riksdagens beslut från våren 1990. Det sägs i reservationen att det har skapats ett prejudikat som kan vara farligt. Det riksdagen har sagt, vilket utskottet även i dag vill understryka, är att man delar uppfattningen att det endast kan bli aktuellt med en utökning med några enstaka platser, om utskotten skall kunna arbeta i smidiga och effektiva former. Undantagsvis kan en sådan utökning som skedde vid detta tillfälle göras. Jag menar att det var befogat med denna utökning efter det att miljöpartiet kommit in i riksdagen. Det hade varit ganska orimligt om t.ex. vänsterpartiet fått representation i samtliga utskott medan miljöpartiet, vars riksdagsgrupp egentligen var nästan lika stor, hade ställts utanför utskottsbehandlingen. Detta var ett viktigt beslut. När denna fråga skall diskuteras nästa gång på förslag av valberedningen menar jag att man skall iaktta vad riksdagens majoritet har sagt, dvs. att utskotten även i fortsättningen skall kunna arbeta i smidiga effektiva former. Jag vill starkt understryka detta, och i det fallet har jag inte någon delad uppfattning i förhållande till Anders Björck. Jag skall också kommentera Hans Leghammars synpunkter när det gäller utrikesnämndens sammansättning. Det är inte något nytt yrkande som framförs i motionen. Jag vill vidhålla vad utskottet tidigare sagt, nämligen att utrikesnämnden med hänsyn till sina uppgifter borde vara begränsad till sin storlek och ha proportionell sammansättning. Det förslag som Hans Leghammar framför kan inte tillgodose dessa krav. Om man följer detta förslag måste man ge avkall på endera eller båda dessa principer. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 2, och jag vidhåller utskottets yrkande. Så till diskussionen om de offentliga utfrågningarna. Det är ett ganska nytt system som införts här i riksdagen. Det gäller inte bara konstitutionsutskottet, även om publiciteten varit störst beträffande konstitutionsutskottets utfrågningar, utan det gäller samtliga utskott. Anders Björck och jag deltog i folkstyrelsekommittén som förberedde denna reform. Vi var då mycket noga med utformningen av reglerna, och den institutionella ordningen finns noga beskriven. Där sägs att dessa utfrågningar är ett led i materialinsamlingen, en komplettering av det skriftliga materialet med inhämtande av sakupplysningar på muntlig väg. Vi är i mycket stor utsträckning beroende av en frivillig medverkan från dem som vi kallar för att hjälpa oss med att få in dessa informationer som underlag för en granskning av regeringen. Min iakttagelse från den tid som hittills har varit är att vi fått en mycket positiv medverkan. Jag anser inte att de som har kommit till oss -- annat än i undantagsfall -- har avstått från att försöka ge så bra svar som möjligt på våra frågor. Jag har som ordförande ansett att man skall ge utskottets ledamöter möjligheter att ställa frågor även i tillspetsad form utifrån den strategi som vederbörande kan ha och som ofta kan utgå från att stora misstag har begåtts. När dessa ofta polemiskt utformade frågor ställs kan det hända att det kan bli en sammanstötning mellan den frågande och den svarande. Jag delar Anders Björcks uppfattning, som han har delgivit i ett TV-program nyligen, att detta borde vi inte bli så fruktansvärt oroliga över. Vi kan gott acceptera dessa tillspetsningar. Men jag tror inte att det är ett botemedel att hota den som sitter och svarar att han skall kunna dras inför domstol för mened om han inte svarar på ett tillfredsställande sätt. Jag håller fast vid att det vore att skapa en onödigt institutionaliserad byråkratisk ordning om man inför en sådan sanningsförsäkran. Jag vill också tillägga att om en sanningsförsäkran skall ha en effekt måste den vara kopplad till bestämmelser om plikt att delta i en sådan utfrågning och att lämna upplysningar. Min uppfattning är att vi bör behålla nuvarande ordning. När det gäller statsråden, som vi närmast granskar, kan jag knyta an till Anders Björks uttalande, även om jag har kommit till en annan slutsats. Om de ljuger och det uppenbaras att de ljuger, får de ett straff som är hårdare än något annat av den allmänna opinionen. De blir politiskt döda människor om de ljuger systematiskt inför utskottet. Vi är helt överens om att de som kallas till utskottsutfrågningar skall visa respekt för utskottet och tala sanning. Så noggrant bevakade som dessa utfrågningar är tror jag att vi kan komma fram till detta utan speciella regler av den typ Anders Björck har föreslagit. Jag yrkar även i denna del bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De offentliga utskottsutfrågningarna har fått en ökad betydelse under den korta tid de har funnits. Jag tror att vi kan räkna med att de kommer att spela en stor roll också i framtiden. Dess värre, herr talman, har vi kunnat konstatera att antingen har sådana som har svarat direkt ljugit -- låt oss använda det uttrycket, för det är ett korrekt uttryck -- eller också har de varit osedvanligt glömska. Problemet för utskottet är att när detta upprepas minskar respekten, inte bara för ifrågavarande utskott utan även för riksdagen och för den granskningsprocess som vi skall utföra. Det gäller naturligtvis också -- jag medger att jag spetsar till det -- för vårt demokratiska system. Herr talman! Om det är så som det har framgått de senaste dagarna, att personer går ut och säger att de har förtigit saker och ting men också att de struntar i vad utskottet gör, hånar utskotten och riksdagen, nästan kräks över det granskningsarbete som sker, är situationen inte bra. Jag skall inte citera vad som bevisligen har sagts i de sammanhangen. Men det är upprörande att de personer som försöker få fram sanning, ordning och reda blir utsatta för riktigt rejäla attacker i massmedia. Det gäller inte de människor som är skyldiga till att det har blivit så. Det är direkt upprörande att man vänder på bevisbördan i de sammanhangen. Det är dess värre inte så, Olle Svensson, att statsråd som har ljugit, eller andra som har ljugit, straffas särskilt hårt. Statsministern använder inte den s.k. foten. De blir befordrade och får byta arbete. Rör det sig om tjänstemän får de sitta kvar helt orubbade på sina ambassader. Det är inte bra för den demokratiska processen. Det är inte bra för riksdagen när sådant sker. Kan vi få till stånd en förändring på den punkten, borde det väl ligga i allas intresse att försöka hitta former för detta. Jag medger att det kan vara knepigt att göra så, i stället för att säga ett blankt nej.

Herr talman! Jag tycker att i det två senaste inläggen har både Anders Björck och Hans Leghammar distanserat sig från den diskussion vi skall ha enligt utskottets betänkande, nämligen om sanningsförsäkran skall införas eller ej. Det sägs här att vi som sitter i utskottet blir utsatta för förnedrande behandling i den offentliga debatten. Det får vi väl acceptera i ett öppet samhälle. Vi bör nog inte vara allt för mycket prinsessor på ärten, i all synnerhet som vi gärna vill ha en fri form för våra utfrågningar. Det går då att komma fram till olika bedömningar. Jag tror inte att det är en lösning med sanningsförsäkran. Med tanke på Hans Leghammars inlägg uppfattar jag det som att jag har tagit allvarligt på utskottets arbete. Jag anser att de öppna utfrågningarna är positiva och att vi har skött dem på ett ganska bra sätt inom utskottet. Det skall vi inte komma ifrån. Jag tycker inte heller att vi skall vara orättvisa mot dem som ofta har ställt upp för att hjälpa oss att få in material och utmåla dem som systematiska lögnhalsar. De har i stort sett, med något undantag, visat respekt för utskottet. Det är därför viktigt att vi fortsätter med utfrågningarna och att de som kommer till utskottet hjälper oss med att införskaffa upplysningar. Men den institutionaliserade formen med sanningsförsäkran är inte enligt min mening något bra hjälpmedel.
Herr talman! Jag vill gärna fråga Olle Svensson för det första om han anser att det har förekommit att människor har farit med osanning inför konstitutionsutskottet och för det andra om han anser att detta i så fall har inneburit att man har förbättrat riksdagens och konstitutionsutskottets rykte. För det tredje: Ser Olle Svensson någon annan lösning än sanningsförsäkran på det problem som uppenbarligen finns, nämligen att människor kan medvetet fara med osanning inför utskottet? De offentliga utfrågningarna har ställt riksdagen i centrum på ett annat sätt än tidigare. Självklart blir ett nytt institut kritiserat och omdiskuterat. Det tål vi. Ingen i utskottet känner sig särskilt upprörd personligen över de påhopp som kan ha gjors på enskilda ledamöter. Det tål vi och det skall vi tåla. Däremot tycker jag att det finns anledning att reagera när högt uppsatta personer ibland hånar utskottet, när man menar att det inte spelar någon roll om man talar sanning eller inte och när man hävdar, som har skett -- icke från högt uppsatta personer men andra --, att utskottet inte vill veta sanningen. Då reagerar allmänheten faktiskt väldigt starkt. Jag tycker att det är viktigt att stämma i bäcken, herr talman. Nu har vi några års erfarenheter av de offentliga utskottsförhören. Det är nu dags att utvärdera dem, också när det gäller frågan om en eventuell sanningsförsäkran. Sedan får vi titta gemensamt på de tekniska lösningar som kan finnas. Vi är, förmodar jag, såväl från miljöpartiet som moderata samlingspartiet beredda att diskutera olika förslag i de sammanhangen.
Herr talman! Jag tycker att Olle Svensson glider i frågan om hur man skall komma till rätta med sanningshalten vid utskottsutfrågningar. Det tycker jag är ganska allvarligt. Jag ser det som att man från majoritetens sida försöker gömma sig bakom eventuella tekniska hinder som kan förekomma. I den motion som vi har skrivit framhåller vi att det här inte är någon lätt fråga, men heller ingen fråga som man får smita undan från. Man får titta på vilka tekniska lösningar som går att genomföra. Vi har pekat på en del linjer som man inte kan smita undan ifrån, och en sådan är sanningsförsäkran när det gäller statsråd och de politiskt anställda i regeringskanslierna. De andra frågorna får man försöka lösa tekniskt. Jag tycker också att det är viktigt att gå djupare in i de här frågorna utifrån allmänhetens intresse. När jag är ute och håller anföranden och pratar med folk från mun till mun, är den vanliga reaktionen i den frågan att de inte kan förstå varför det inte finns sanningsförsäkran. Hos allmänheten finns ingen förståelse för den uppfattning som Olle Svensson företräder i dag, som jag kan se det i alla fall, att de tekniska lösningarna försvårar att komma till rätta med problemen.

Herr talman! Det är naturligtvis med stor rädsla jag beträder talarstolen efter fru Friggebos alla avhyvlingar av oss som råkar ha en annan mening. Det var ett av de mer tvärsäkra anföranden jag har hört från den här talarstolen, och det säger inte litet. Omdömen som ''det dummaste hon hade hört'' och mycket annat hoppade ur hennes mun. Jag medger att fru Friggebo alltid har rätt. Det vet vi. Så är det. Då får vi väl tala mycket tyst som råkar ha en annan uppfattning. Jag kände mig som en liten skolpojke inför en argsint lärarinna när jag lyssnade till det här anförandet. Alla vi som kanske ändå försöker få en förändring av den situation som råder känner vår ofullkomlighet. Det nämndes här att vapenaffärerna tog lång tid. Vi kunde konstatera att det var besvärligt att få fram sanningen. Jag tillåter mig, herr talman, i all ödmjukhet att tro att om det hade funnits någon form av sanningsförsäkran hade de kanske gått litet snabbare. Informationen till riksdagen hade kanske blivit litet fylligare och därmed även informationen till svenska folket. Det hade kanske inte varit helt fel. När det gäller andra frågor är det faktiskt inte bara är statsråden som är av intresse. Även s.k. privatpersoner kan ha spelat en roll i det som vi primärt granskar när det gäller statsrådens och regeringens kollektiva handläggning av ärenden. Då behöver vi information från människor som har deltagit i beredningen, och det kan ibland vara s.k. privatpersoner. Det visar ju just den s.k. Ebbe Carlsson-affären. Då är det mycket viktigt att även de talar sanning inför utskottet och är samarbetsvilliga. Vad säger då reservanterna? Vi är faktiskt väldigt ödmjuka. Vi säger att det enligt utskottet finns starka skäl att införa någon form av sanningsförsäkran. Frågan bör därför bli föremål för en skyndsam utredning. Om vi får en sådan utredning skall vi lyssna till alla de förslag till tekniska lösningar som kan finnas på detta. Herr talman! Jag är övertygad om att vi får någon form av sanningsförsäkran. Det var en lång strid för att få offentliga utskottsförhör, men det gick till slut. Jag är övertygad om att utvecklingen på litet sikt kommer att driva fram också en sanningsförsäkran.

Fru talman! Både Anders Björck och Hans Leghammar sade att jag var tvärsäker och att jag visste hur det skulle vara. Men reservanterna har ju sagt att för att få fram sanningen, måste vi få en sanningsförsäkran. Att säga det tycker jag är mer tvärsäkert än att resonera om ifall det finns andra vägar och att också försöka analysera hurdan situationen i utskottet verkligen är. Det är riktigt att vi här i kammaren tidigare inte har haft någon mer genomlysande debatt. Däremot har vi i utskottet flera gånger tagit upp frågan. Under alla år har vi inte fått en enda hint, inte en enda tanke, inte ett förslag till hur eneventuell sanningsförsäkran skulle gå till. Detta gör att intresset för att följa upp en sådan fråga blir ganska litet. Jag lämnar därhän kommentarer om min person. Jag är van vid sådant. Jag tycker däremot att det kan tolkas som att ni är rädda för att föra en debatt just i sakfrågan: Vart skulle det leda hän om vi beträdde vägen mot att ge utskottets arbete en mer domstolsliknande karaktär? Det är väl en högst relevant diskussion att föra. Jag har funderat mycket på detta och också haft väldigt många diskussioner om detta ute bland folk. Jag tycker därför att det är viktigt att göra en pedagogisk genomgång av de olika argumenten för och emot. Om det tolkas som att jag är lärarinna, tar jag tacksamt emot den komplimangen. Vi skall vara överens om att det är viktigt att det skall talas sanning överallt i riksdagen. Jag förbehåller mig rätten att ha invändningar mot tilltron till att en sanningsförsäkran på något verksamt sätt skulle bidra till att vi kan få fram sanningen.

Fru talman! Jag tycker att Birgit Friggebo skall vara glad över kommentarerna om sin person. Vi medgav ju -- i varje fall gjorde jag det -- att hon hade rätt på i stort sett alla punkter och att vi kände ödmjukhet inför alla de synpunkter hon hade på de stackars reservanternas förslag. Vi fick höra att vi inte kommit med ''en enda hint, inte en enda tanke''. Jag vet inte var fru Friggebo har hållit hus under de senaste åren av utskottets arbete. Vi har ju beställt promemorior, som har levererats av vårt förträffliga kansli, vi har gjort noggranna genomgångar av hur verksamheten fungerar i andra länder, och vi har pekat på möjligheten att använda någon av de lösningar som används på andra ställen. Om man säger att det är detsamma som ''inte en enda hint, inte enda tanke'', får man nog acceptera att bli beskylld för besserwissermentalitet. Vad reservanterna har sagt i reservationen är ju inte något särskilt tvärsäkert. Det är de som avvisar förslaget som är tvärsäkra, som inte vill ge någon öppning. Vi har sagt: ''Det finns enligt utskottet starka skäl att införa någon form av sanningsförsäkran för dem som utfrågas av riksdagsutskotten. Frågan bör därför bli föremål för skyndsam utredning.'' Jag tycker, fru talman, att detta är en ganska ödmjuk approach till det problem vi diskuterar -- om vi nu vill erkänna att det är ett problem. Det är möjligt att Birgit Friggebo inte tycker att det är något problem. De reaktioner som jag har fått från svenska folket -- om jag får använda ett så pass högtidligt begrepp -- är att man tycker att det är otillständigt att personer kan ljuga inför konstitutionsutskottet och andra utskott. Man tycker att det är otillständigt att de förolämpar riksdagsutskott och spelar pajas och att man rimligtvis bör se om man kan göra någonting åt detta. En sådan utredning skulle kanske kunna komma med någon liten liten lösning, något litet steg framåt. Och då vore väl ändå -- menar jag -- någonting värdefullt vunnet. Fru talman! Jag vill upprepa att jag vet att kammaren inte i dag är beredd att föra frågan framåt, men jag är -- precis som när det gällde kampen för öppna utskottsförhör, där Birgitt Friggebo och jag stod på samma sida; det vill jag gärna säga -- lika övertygad om att utvecklingen kommer att driva fram lösningar också i den här frågan.